Fru talman!

Medelhavsinstituten har utöver de direkta verksamhetsbidragen även externfinansiering av verksamheten från till exempel Vetenskapsrådet. Instituten har dock kostnader för drift och underhåll av fastigheterna, och de direkta verksamhetsbidragen från staten behövs därför bland annat för att bidra till att täcka de driftskostnaderna.Som jag även framförde i en radiointervju är det självklart att en ny regering behöver ta ett helhetsgrepp i en budgetprocess och se över alla anslag i syfte att finansiera viktiga reformer. Vi har sedan budgetpropositionen presenterades haft kontakter med Medelhavsinstituten och naturligtvis tagit del av de synpunkter i frågan som har inkommit från både enskilda individer och olika typer av organisationer. Jag har tagit till mig av de farhågor som har väckts kring institutens möjligheter till alternativ finansiering. Därför väljer vi nu att fortsätta vårt direkta verksamhetsbidrag till instituten. Humaniora och samhällsvetenskap har varit mindre prioriterade av de borgerliga partiernas forskningspolitik. De två senaste forsknings och innovationspropositionerna har innehållit få eller inga som helst satsningar på de forskningsområdena. Regeringen har därför valt att öka stödet till just humaniora och samhällsvetenskap och föreslår i budgetpropositionen en satsning om 125 miljoner kronor för ökad kvalitet i utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap samt stöd till lärar och förskollärarutbildningar. För 2016 beräknar regeringen att stödet ska öka ytterligare till 250 miljoner kronor för ökad kvalitet. Jag har fått god möjlighet att på allvar sätta mig in i Medelhavsinstitutens verksamhet, som spänner över många fält och berör både forskning och utbildning på olika nivåer inom humaniora och samhällsvetenskap, liksom fältarkeologisk verksamhet men också främjande av en bredd av olika kulturverksamheter. Medelhavsinstituten är ett slags forskningens infrastruktur för humaniora och samhällsvetenskap, och instituten är viktiga noder i ett större nätverk av internationella forskningsinstitut. Därför har de en viktig funktion som kontaktytor för möten av olika slag mellan människor men också mellan kulturer.
Fru talman! Tack för svaret, ministern för högre utbildning och forskning! Det är ett glädjande svar. Men samtidigt är det ett lite oroande svar som ger upphov till en del följdfrågor.Låt oss börja med det som är positivt. Det är naturligtvis att vi kan rädda de tre instituten. De är bra för vår forskning, för vår utbildning och dessutom för kulturverksamhet och nätverkande. Det tycks vi numera vara överens om. De är bra också därför att de är en del av vårt historiska och kulturella arv. De är mycket strategiskt belägna.Det gäller till exempel ökad kunskap om Turkiet. Det är svårt att hitta något område i världen där det för tillfället är viktigare att få ökad förståelse. Det är, fru talman, i ständigt nyhetsfokus.Instituten är en mötesplats för människor för att kunna ha seminarier, föra diskussioner och lära sig. Jag kommer själv ihåg en trevlig utskottsresa till Istanbul, där jag hade förmånen att träffa forskare, studenter och andra som verkligen kunde ge utskottet en ökad kunskap om vad som händer i Turkiet för tillfället, hur det ligger till med ren företagsamhet men också det säkerhetspolitiska läget. Det var mycket givande.Om vi då går över till det tråkiga: Varför föreslog ministern en nedläggning av Medelhavsinstituten? Och varför valde ni att göra det utan någon typ av motiv?På s. 308 i bilagan för utgiftsområde 16 får man bläddra långt ned för att komma till rubriken 10.3.13 3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål. Och inte ens av tabellen som finns där kan man se vad som är på gång, utan man måste ta sig ned till regeringens överväganden, ungefär tio rader ned, där man ser att det står: "Regeringen beräknar att anslaget minskar med 12 miljoner kronor 2016 och med ytterligare 10 miljoner kronor fr.o.m. 2017. Minskningen avser bidragen till de svenska medelhavsinstituten. Finansieringen från staten till instituten avslutas därmed. "Det får sägas vara en ganska abrupt avslutning på något som har pågått i många årtionden. Frågan blir då vilka kontakter ministern hade med instituten och de berörda svenska universiteten, till exempel Lunds universitet och Uppsala universitet, innan ni föreslog de här neddragningarna.
Fru talman! Jag vill tacka Per Bill för ytterligare frågor. Som jag har sagt tidigare har en ny regering väldigt kort tid på sig att bereda en budget. Och det är inte enskilda ministrar som föreslår en budget, utan det är en samlad regering. Vi är en tvåpartiregering. De två partierna ska förhandla. Men vi ska också förhandla med ytterligare partier här i riksdagen eftersom vi är en minoritetsregering.Allt gjordes under en kort period, precis som 2006 när den borgerliga regeringen tillträdde. Då beslutade man att lägga ned Arbetslivsinstitutet på ungefär lika många veckor. Men det var ett skarpt förslag som började gälla från halvårsskiftet 2007. Jag vet inte exakt hur mycket underlag man hade för beslutet och hur mycket kontakter man hade hunnit ha vid den tidpunkten. Men det är som sagt väldigt kort tid.När det här aviserades upplevde vi däremot att vi, eftersom det var en avisering och inte ett skarpt beslut för 2015, kunde ta den tiden till att titta på finansieringsmöjligheter för instituten och om det skulle gå att hitta andra. Instituten är duktiga på att få andra anslag och har många övriga anslag från både privata givare och från Vetenskapsrådet. Det var alltså det vi tänkte göra.Nu blev det sådan stor oro för detta och för institutens framtid att vi bestämde oss för att göra det betydligt snabbare. Efter det hade vi självklart mycket kontakt med de berörda och tog in deras sakkunskap. Då fick vi även klart för oss att det inte går att dra in basstödet eftersom det i huvudsak går till fastigheterna och till skötsel och drift av fastigheterna.Det kan kännas som en hög kostnad för ett antal fastigheter, men det är fastigheter med stora kulturvärden och ofta äldre fastigheter. Då blir driften ganska dyr. Och det är väldigt svårt att hitta externa anslag eller andra anslag för just fastighetsdrift. Därför väljer regeringen nu att stå fast vid det extra, fasta anslaget direkt från regeringen för just fastighetsunderhåll och skötsel.
Fru talman! Socialdemokraterna och Miljöpartiet valde inför valet att inte förbereda en gemensam budget. Det kanske var valtaktiskt smart, men det innebär att regeringsdugligheten blir sämre. Vi använde åtminstone två och ett halvt år till att förbereda oss innan vi vann valet 2006. Jag tror att det hade varit en god investering även för S och MP.Den nya riksdagsordningen och det faktum att vi har tidigarelagt våra riksdagsval med en vecka har givit nya regeringar längre tid, inte kortare tid, för att förbereda sin budget. Jag tycker nog att den här typen av slarvigheter är ett problem. Jag tror att ministern håller med om att det hade varit bättre att prata med instituten i förväg och att ringa till de större universiteten eller träffa dem för att höra hur pass viktiga instituten är.Både jag och ministern har en bakgrund i kommun eller landsting. Det är likadant där. Om man skulle föreslå att en skola ska läggas ned, vill man naturligtvis - oavsett vilket parti man kommer ifrån - ta reda på vilka effekter det får. Man försöker då prata med lärare och med elever och deras föräldrar. Sedan tvingas man ibland ta tuffa beslut. Vår demokrati bygger på väl underbyggda underlag, och här finns det ett problem med att ni valde att inte förbereda er. Jag lastar inte ministern för det eftersom det naturligtvis var ett strategiskt beslut som togs på en annan nivå.

Jag håller med till hundra procent. Frågan blir då varför man lägger ned något som man ett par veckor senare kommer fram till är forskningsinfrastruktur och extremt viktigt.Tänk om vi inte hade fått en debatt i samhället! Då hade det funnits risk för att det som stod på s. 308 långt ned i en kommentar hade blivit verklighet efter ett år. Det hade verkligen inte gynnat svensk forskning i allmänhet och humaniora och samhällsvetenskap i synnerhet.
Fru talman! Det var som sagt inte ett förslag om att lägga ned eller ett nedläggningsbeslut. Det var en avisering för 2016-2017 om att det direkta stöd som betalas ut från regeringen skulle upphöra. Som jag sade i ett tidigare inlägg var det inte för att hota verksamheten eller institutens existens utan för att undersöka om det fanns alternativ finansiering. Det hade vi ett helt år, 2015, på oss att titta på och just diskutera med de berörda. Precis som Per Bill säger blev det en väldig diskussion om detta, och vi tog då kontakt med de berörda för att snabbutreda om det över huvud taget var möjligt att hitta alternativ finansiering. När vi hade haft de samtalen och fått sakunderlagen stod det klart att nästan hela direktanslaget går till fastighetsskötsel och att det är svårt att hitta andra anslag för den typen av verksamhet. Därför fanns det ingen alternativ finansiering.Det var absolut inget ifrågasättande av verksamheten. Vi tycker att den är väldigt viktig, både för forskningen och för utbildningen. Det handlar också om kulturutbyte. Per Bill tar själv upp institutet i Istanbul. Där handlar det om samhällsvetenskap och att just ta del av och ha utbildningar om hur det turkiska samhället utvecklas och den typen av utbyte.San Michele har en annan profil. Där handlar det kanske mer om kulturverksamhet och författarverksamhet. Men allt det här är viktigt på många stora områden. Regeringens förslag var alltså aldrig att vare sig lägga ned instituten eller hota deras existens. Vi ville titta på alternativ finansiering, och det hade vi ett helt år på oss att göra. Vi valde att göra det betydligt snabbare och kan därför lämna beskedet redan nu.
Fru talman! Jag vill tacka Helene Hellmark Knutsson för ett ärligt och rakt svar i debatten. Eftersom jag har ägnat mig åt utbildningspolitik i riksdagen i ett antal år kan jag ge ministern ett litet tips: Många av de små och medelstora anslagen under ministerns utgiftsområde får väldigt tydlig effekt ända ned på enskilda delar av ett universitet. Jag hoppas därför att det här kan vara lite av en väckarklocka och att ni verkligen använder det kommande året till att i detalj titta på vad som döljer sig bakom varje utgiftspost. Under mina 20 år i riksdagen har det inte på något annat utgiftsområde som jag har jobbat med varit så otroligt tydligt att den exakta summan pengar som är avsatt är vad universitetet eller institutet har att rätta sig efter och ingenting annat.
Fru talman! Tack för tipset, Per Bill! Det är också det som vi i samarbetsregeringen tänker göra. Vi ska ägna tiden åt att föra dialog med universiteten, med olika lärosäten, högskolor och många andra som finns inom forskningsvärlden och som är engagerade i frågor om högre utbildning.
Det ser man när man kommer dit.
Det har vid olika tillfällen sagts att det har varit brist på dialog under den förra regeringen, så det är någonting som vi i allra högsta grad tänker ta till oss så att vi kan lämna tydliga besked.Det är väldigt viktigt för den här regeringen att satsa på just humaniora och samhällsvetenskap.